Fru talman! Får jag börja med att be om ursäkt för mitt uttryck. Jag var mycket ledsen när jag stod i talarstolen och hade noterat att kyrkooch ungdomsministern inte pratade om etik. Jag accepterar den förklaring som hon gav, men min värdering står kvar. Jag tycker att det hade varit önskvärt att kyrkooch ungdomsministern i denna debatt med något ord hade berört frågan om det finns eller inte finns ett behov av livsåskådning, etik och moral på det sätt som efterlyses i motionen. Hon kan svara ja eller nej på den frågan, och det är tråkigt att hon inte kommenterar den. Den debatt som vi nu för handlar om vilka förutsättningar vi ger ungdomar. Ungdomsministern sade att vi måste stötta vuxenvärlden. Ja, visst skall vi stötta vuxenvärlden. Om vuxenvärlden får möjligheter att luta sig mot t.ex en normbildning eller en etik kan den lättare fostra ungdomar, och ungdomar kan lättare klara av en svår situation. Utan att dramatisera det för mycket, vill jag säga att vi kan vara oroliga för våldsutvecklingen, som Margot Wallström själv nämnde. Vi kan vara oroliga för den situation som innebär att det finns massor av ungdomar som passerar genom skolan utan att egentligen lära sig läsa och skriva och utan att vara motiverade för arbete. Det här är problem som vi alla här i salen är oroliga för, och man kan fråga sig vad det är som har skapat situationen och vilka åtgärder som skall vidtas. Vi moderater efterlyser i denna motion, som en av de konkreta åtgärderna, att ungdomarna och samhället får hjälp genom att mer normbildning och en mer uttalad etik införs i samhället.

Fru talman! Ja, visst är det bra att ungdomar är med och påverkar sitt eget boende eller sitt framtida boende — där är vi överrens. Men det är också så, som ungdomsministern sade, att ungdomar utgör ungefär 60 Yo av bostadskön, och då handlar det om att se till att bostadsförmedlingen får fler lägenheter att förmedla. Det skulle vara ett tvång att förmedla lägenheter via bostadsförmedlingar. Det skulle finnas bostadsförmedlingar i varje kommun, och det skulle göras olika insatser för att göra flera lägenheter tillgängliga för dem som står i kön. Många av dem är ungdomar, som saknar både kontanter och kontakter, och de kan inte skaffa bostäder på annat sätt än genom bostadsförmedlingen. Men ungdomar är olika, precis som ungdomsministern sade i sitt inledningsanförande, och de har olika behov, och därför blir det så märkligt när man talar om ungdomsbostäder. Vi i vpk vill inte utgöra något hinder för att få fram fler bostäder. Det kan vara tillfälliga bostäder, förstagångsbostäder eller vad de kallas, men det blir märkligt när man döper bostäder efter en viss åldersgrupp, trots att den åldersgruppen uppvisar helt olika behov. Det är också litet märkligt att just gruppen ungdomar skall betala för en bostadspolitik som har gjort att mängder av hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter med svindlande priser, att det blir allt fler övernattningslägenheter och smygkontorisering men också laglig kontorisering i storstäder samt en stor svart marknad med hyreslägenheter.

Fru talman! Jag tackar för ministerns synpunkter om reklamen. Det verkar som om ministern är helt omedveten om att det för närvarande är ett laglöst tillstånd när det gäller reklam. Kabellagen är satt ur system, och det är fritt fram för reklam, våld, hot, pornografi och rashets i svensk television, dvs. i TV3. Det har helt gått ministern förbi. Den utvecklingen är på väg att permanenta situationen i kanske ett av marknäten i framtiden, och det är en mycket allvarlig utveckling. Jag fick inte svar på den andra frågan jag ställde. Det gällde det stora politiska intresset hos ungdomar, som ministern föreslår skall stimuleras genom ungdomsting. Jag frågade då hur ministern ser på en sänkt rösträttsålder och hur den skall kunna bidra till att stärka unga människors inflytande i politiken.

Fru talman! Jag har inte begärt ordet i egenskap av ledamot i kulturutskottet, utan i protest mot delar av Göran Åstrands anförande. Jag har en gång bestämt mig för att gå upp varje gång när någon här i kammaren likställer bolsjevismen och stalinismen i Östeuropa med svensk socialdemokrati, oavsett om det gäller löntagarfonder eller ungdomsfrågor, som debatteras nu. Till min häpnad likställde Göran Åstrand öststatssocialismens elitvälde med den svenska socialdemokratins folkvälde. Göran Åstrand måste vara historielös. Det vore lika tokigt att skylla moderaterna för t.ex. fascism eller för nazismens tillkomst under 30-talet. Åke Gustavsson har redan påmint om vilka som har fått kämpa mot kommunismen av den variant som har varit härskande i Östeuropas stater. Det är socialdemokraterna. Vilka har varit mest fruktade hos kommunisterna, stalinisterna? Det har varit socialdemokraterna. Detta vill jag ha skrivet i protokollet, med tanke på min bakgrund och den historiska erfarenhet — ringa, men ganska bestämd — som jag har bakom mig. Det är synd att Göran Åstrands normdiskussion urartat på det här viset. Det fanns trots allt vissa poänger, inte ur kyrklig synvinkel, men med tanke på det materiella, som är så förhärskande hos människorna i dag. Där kan moderaterna absolut inte glida undan mer än andra. Fru talman! Det är fråga om en saklig riksdagsdebatt och icke om något torgmöte, därför vill jag avrunda med att tacka för ordet.
Fru talman! Jag skulle unna vännen Erkki Tammenoksa att få sista ordet, men eftersom han formulerade det som att jag i mitt anförande hade gjort den här jämförelsen mellan svensk socialdemokrati och det som sker i Östeuropa, vill jag be Erkki Tammenoksa läsa protokollet. Jag var mycket noga i mitt anförande med att dela in resonemanget i två delar. Det kommer att stå i protokollet. Den ena delen gällde nazism, kommunism och fascism. Om dem kan vi ha mycket bestämda, förhoppningsvis gemensamma, värderingar av hur förödande de har varit för folkmoralen och vilket förtryck de har lett till. Den andra delen gäller hur demokratisk socialism har präglat arbetarrörelsen i Sverige. Läs det protokollet! Sedan har jag sagt att i den normbildning som vi nu diskuterar, där etik och moral är ett begrepp, har det under de senaste åren förekommit en diskussion om värderingar i vilken socialismen har stått för en materialistisk värdering och kristendomen t.ex. för en andlig värdering. Det backar jag inte en millimeter från. Att socialismen som en materialistisk värdering är medskyldig till den rådande situationen ser jag nog tyvärr som självklart. Därför är den jämförelse jag gjorde också naturlig.
Fru talman! Kyrkan har så många ansikten. Religionen har så många ansikten, Göran Åstrand. Man kan ur historiens blad plocka hur många exempel som helst på hur kampen gått mot kommunism eller nazism. Då har kyrkan varit med, tack och lov. Enligt min uppfattning står kristendomen mycket nära socialismens innersta tankar. Men låt oss läsa protokollen och bevaka varandra i fortsättningen.

Fru talman! Mitt första inlägg var egentligen ett svar på regeringens skrivelse. Vi menar att alla problem inte kan lösas genom politiska beslut. Men eftersom man tog upp bostadsmarknaden i debatten, måste jag få lov att säga följande, med risk för att bli betraktad som mycket reaktionär. Jag är den förste att beklaga att självförsörjande ungdomar och ungdomar som studerar någon annanstans än på hemorten inte får tillgång till en hygglig bostad. Men vi bor faktiskt i världens bostadstätaste land. Det går bara en och en halv skrott på varje lägenhet. Jag kan inte förstå att vi skall behöva öka bostadsproduktionen. Vi har egentligen ingen bostadsbrist. Men bostäderna är förskräckligt ojämnt fördelade. Det finns faktiskt gott om människor som sitter på både två och tre bostäder, på grund av osäkerheten om framtiden. Det är socialdemokratisk bostadspolitik som har hindrat rörlig heten på bostadsmarknaden. Men jag skall inte fortsätta någon bostadsdebatt. Det får vi säkert tillfälle till en annan gång. Ungdomsministern sade att den lilla broschyren Rakt på sak egentligen riktar sig till ungdomar. Det må vara ursäktat att en tant har läst den också, eftersom jag fick den till kulturutskottet. Jag måste säga att för den som har växt upp på 30 och 40-talen, delat kökssoffa med ett litet syskon och läst läxor vid hörnet av köksbordet låter det mycket konstigt när man läser det nästa generation skriver: Vem kan koncentrera sig på studier och arbete om man måste bo kvar i barnkammaren? Jag skulle ha varit jätteglad om jag hade haft en endaste liten skrubb för mig själv. Inte kan det vara så förskräckligt ohälsosamt om man även efter 18 års ålder bor kvar hemma hos föräldrarna ett litet tag medan man studerar, om nu föräldrarna står ut med en. Det är faktiskt en ekonomisk fråga också. Jag ställde en fråga innan ungdomsministern kom hit. Den gällde den del i broschyren som handlar om utbildning. Där säger statsrådet att utan kunskaper kan vi inte sortera all den information som sköljer över oss. En förskräcklig mängd bilder trillar in via satelliter och kabelnät. Det är oerhört viktigt att kunna lära sig att sortera och förstå bildmediers makt och att man inte okritiskt skall svälja allting. Därför vill jag haka på när statsrådet säger: Mitt jobb är att slåss för ungdomars frågor i riksdagen. Kan jag få be om en liten smäll från mig till de regeringskolleger som just håller på att skrota en god del av just bildämnet i gymnasieskolan.

Fru talman! Utan bostadssubventioner lär vi inte kunna hålla i gång det bostadsbyggande som vi ägnar oss åt i dag. Bostadssubventionerna är en av de snabbast ökande utgifterna i vår samhällsekonomi. Jag tycker visst att man har rätt till en egen bostad. Men det är också frågan om prioriteringar. Vad har man egentligen råd med? Jag kan säga att för vår omvärld förefaller vår s.k. bostadsbrist och våra höga krav på utrymme vara ett välfärdsproblem. Vi har det problemet för att vi anser oss ha råd att leva så spatiöst som vi gör.

Fru talman!

Idrott ger många människor en meningsfylld fritid. Den aktiva idrotten bidrar till en sundare livsföring, och internationellt utövad är den ägnad att 99 skapa kontakter mellan människor av skilda nationaliteter. Detta är nog så viktigt i dagens situation. Det har sagts många gånger förr, men det förtjänar att upprepas: Den svenska idrottsrörelsen är helt beroende av de ideella insatser som görs på alla nivåer utav hundratusentals ledare, tränare och funktionärer. De vill ägna sig åt idrott, åt den ungdomsfostran som är av så avgörande betydelse i ett samhälle och i en värld där våld och drogmissbruk förstör många unga människors liv. Vi måste göra allt för att underlätta idrottsledarnas arbete. Vi får inte genom skatter och genom krångliga och byråkratiska regler lägga sten på en redan tung börda. ”Nu får det vara nog. Det finns gränser för hur långt idrottsledarnas idealitet sträcker sig. Dessa ledare kräver förvisso inte betalt, men de kräver uppmuntran och bevis på att deras insatser uppskattas. På senare tid har dess värre allt fler börjat känna motsatsen.” Detta var ett utdrag ur RF:s brev till regeringen, undertecknat av Riksidrottsstyrelsens ordförande Arne Ljungqvist och RF:s VD Bengt Sevelius. Bakgrunden till skrivelsen är de ökade kostnaderna, de försämrade förutsättningarna för lotterier och spel, den ökande byråkratin och skattereformens effekter. Självfallet kräver idrottsrörelsen någon form av kompensation för allt detta. I årets budgetproposition ändras principerna för redovisning av anslag till idrotten. Bl.a. föreslår regeringen att idrottens del av det statliga lokala aktivitetsstödet fr.o.m. nästa budgetår överförs till det allmänna anslaget ”Stöd till idrotten”. Detta motiveras på följande sätt: ”De nu gällande reglerna för fördelning av den statliga delen av detta stöd har kritiserats. Bl.a. har man pekat på att enhetliga regler gör att vissa verksamheter har svårt att utnyttja stödet. Också sättet att mäta aktiviteterna har kritiserats.” Riksidrottsstyrelsen beslutade den 21 december förra året att tillsätta en projektgrupp för översyn av det lokala aktivitetsstödet. Vi moderater har varit kritiska mot själva tekniken bakom stödet och har därför ingenting att erinra mot förändringen eller mot att Riksidrottsförbundet får utforma de regler som bör ligga till grund för fördelningen av idrottens del av statligt stöd för lokal verksamhet. I den debatt om vissa lotterifrågor som vi hade den 29 november förra året refererade jag till idrottsrörelsens starka reaktion mot skattereformen. Inte minst den ökade byråkratin kommer att få allvarliga konsekvenser. Jag skall här ge några exempel. Arbetsgivaravgifter införs på alla skattepliktiga ersättningar och förmåner som överskrider 1 000 kr. per år. Idrottsföreningar och förbund får skyldighet att verkställa preliminärskatteavdrag från alla kontanta utbetalningar, oavsett om man är huvudarbetsgivare eller ej. Den s.k. 600-kronorsregeln, som innebär skattefrihet för naturaförmåner, inkl. tävlingspriser, upp till detta belopp, slopas. Skyldighet att upprätta och inge kontrolluppgift uppkommer därmed så fort någon vunnit ett pris vars värde är 100 kr. eller mer. Vinnaren blir skattskyldig för detta värde. Avdrag för bilkostnader i tjänsten begränsas till 12 kr. per mil. Den breddade momsen leder till avsevärt högre kostnader, detta eftersom flertalet föreningar inte är skattskyldiga. Bensinskatten höjs. slagen om breddning av mervärdeskattebasen, en begränsning av tjänstereseavdraget samt bensinskattehöjningen. När riksdagen senare i vår behandlar propositionen om skatteomläggningen för 1991 kommer vi att motsätta oss en skärpning av reglerna för arbetsgivaravgifter. Vi kommer att föreslå att den s.k. 600-kronorsregeln när det gäller idrottspriser bibehålls. När det gäller skyldigheten att verkställa preliminärskatteavdrag måste de föreslagna reglerna förenklas så att inte byråkratin ökar. Fru talman! Jag har uppehållit mig något vid de ökade pålagorna och därav ökade svårigheter att behålla ledare och, inte minst, svårigheter att rekrytera nya. Jag har i varje idrottsdebatt de senaste åren gång på gång betonat att vi måste värna om och ta vara på alla de hundratusentals ideellt arbetande ledarna i framför allt de små föreningarna. Det är därför jag har pläderat för enklare bidragsregler, mindre byråkrati och större möjligheter till medel från lotterier och bingo. Inte minst viktigt är att idrotten får en viss andel av överskottet från Tipstjänst. En förutsättning för ledarrekrytering är nämligen minskad byråkrati och minskad ”pappershantering”. För mig som i motioner och från denna talarstol anvisat en ny väg, en väg utöver det sedvanliga statsbidraget, nämligen att direkt ge idrotten en del av Tipstjänsts omsättning, är det glädjande att notera att också Riksidrottsförbundet anser en sådan lösning vara naturlig. I Norge, Finland och Italien, för att nämna några exempel, är denna typ av finansiering av idrotten en vedertagen form. I den moderata idrottsmotionen Kr509 föreslår vi sålunda att idrottsrörelsen årligen tillförs en andel av Tipstjänsts omsättning. För budgetåret 1990/91 bör andelen vara 1 96, vilket med utgångspunkt i 1988 års omslutning innebär ca 51 miljoner. Dessa medel bör fördelas av Riksidrottsförbundet till främst lokal verksamhet. Fördelningen kan, med tanke på den förändring som föreslås i årets budgetproposition, lämpligen ske på samma sätt som gäller i fråga om statens övriga stöd till lokal verksamhet. Detta gör det möjligt för oss moderater att medverka till att stödet till lokal verksamhet höjs med 23,5 milj.kr. utöver regeringens förslag, eller till totalt 113,9 miljoner. Det är i detta sammanhang angeläget att betona vad utskottet skriver i det betänkande vi nu debatterar.

När man ser uppgifter om att stödet härigenom höjs från 12 till 17 kr. per sammankomst, utgör detta resultatet av en räkneoperation där man multiplicerar det av civildepartementet och Riksidrottsförbundet beräknade antalet sammankomster — 6,7 miljoner — med 17 kr., vilket ger 113,9 miljoner. Summan är alltså identisk med den utskottet förslår riksdagen att anvisa. Om antalet aktiviteter minskar, vilket kan ske med tanke på de mindre barnkullarna, blir självfallet bidraget än värdefullare. Fru talman! Handikappidrotten har utvecklats mycket starkt under senare år. Vi gläds över de stora internationella framgångarna. Handikappidrotten är synnerligen värdefull och har sin givna plats inom den samlade idrottsrörelsen. Stat och kommun har ett särskilt ansvar att tillse att än fler människor med handikapp bereds möjlighet till fysisk rekreation genom idrott. För att förbättra möjligheten för handikappade att redan i skolåldern kunna delta i olika idrottsliga aktiviteter, bör ökat utrymme inom idrottslärarutbildningen ges för inhämtande av kunskaper om de särskilda krav detta ställer. Vi moderater vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för handikappidrotten genom att låta en del av de ytterligare medel ur Tipstjänsts överskott som vi föreslår skall överföras till idrotten gå till handikappidrotten. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Fru talman! Jag vet vad idrotten har betytt för mig både som aktiv och som ledare. Jag tror på idrotten och är övertygad om att den behövs, nu kanske mer än någonsin förr.

Fru talman! Jag vill först säga några ord om det som hänt nu i vår. Det skulle kännas fel att delta i årets idrottsdebatt här i riksdagen utan att beröra de för idrottsrörelsen negativa händelser som inträffat under våren. Det är många som kanske bara ser idrotten som elitidrott och spelobjekt. De människorna har nu säkert fått vatten på sin kvarn när tidningarna trumfar ut spelskandaler. Den del av idrotten som vi talar mest om i våra motioner och i utskottets betänkande är den breda idrotten med de många ledarna som deltar med uppoffrande ideellt arbete och de många ungdomar som fostras inom idrottsrörelsen. Det är dessa människor sådana här rykten riskerar att gå ut över. Nu kommer den här frågan att utredas i särskild ordning. Om det någonsin går att få klarhet kommer vi väl så småningom att få det. Det som tas upp i utskottets betänkande handlar rätt mycket om resurser. När det gäller inriktningen på arbetet inom idrottsrörelsen säger majoriteten i utskottet att det är någonting som man skall besluta om helt själv inom de olika organisationerna, inom klubbarna osv. Jag delar självfallet den uppfattningen. Sådant skall vi inte besluta om i riksdagen. Men om man tillskjuter medel, vilket vi från centerpartiet vill göra, må man också ha åsikter, som väl sammanfaller med idrottsrörelsens åsikter, om hur dessa pengar bäst skall användas. Det finns inte i någons förslag ekonomiska resurser för att klara av att göra allt det som idrotten vill göra. Man har där gjort egna prioriteringar, och det är prioriteringar som vi från centerns sida ställer oss bakom. Men vi vill gärna hjälpa till genom att skapa bättre ekonomiska möjligheter. När det till att börja med gäller det lokala aktivitetsstödet kan man i regeringens förslag se vilken ambitionsnivå man haft. Vi håller oss till oförändrat antal aktiviteter. För att veta vad vi har att jämföra med må vi hålla oss kvar vid det gamla systemet för att det här resonemanget skall bli begripligt. Möjligen blir det någon annan fördelningsgrund senare, men om det vet vi inte mycket i dag, utan det skall idrotten själv utreda och komma med förslag om. Jag har erfarit att tidsaspekten är sådan att man inte skall räkna med att det kommer att ske några förändringar när det gäller fördelningen under det budgetår som inleds den 1 juli. Detta innebär att vi åtminstone under ett år till kan tala om lokalt aktivitetsstöd med den fördelningsgrund och inriktning som vi har i dag. Regeringens förslag, om man skall ta detta som en värdemätare, var att anslaget skulle räknas upp med drygt 1 kr. per aktivitet. Det beror litet grand på hur man räknar, men det var fråga om 1 kr. eller 1:20 kr. Nu har vi den situationen att det finns en utskottsmajoritet för en höjning till 17 kr. Det är en samlad opposition som har åstadkommit denna höjning. Det finns ändock en centerreservation fogad till betänkandet. Anledningen till detta är att även uppräkningen till 17 kr. ingalunda kan anses rimlig mot bakgrund av den fördyring som har skett under ett antal år. Man säger själv från idrottsrörelsen att man skulle behöva gå upp till 45 kr. för att ungefär nå upp till 1980 års nivå. Detta är naturligtvis en mycket hög summa, och det är inte möjligt att åstadkomma en sådan höjning från ett budgetår till ett annat. Vi har från centerns sida valt att kämpa för att det åtminstone skulle kunna bli 24 kr. Vi ser detta som ett steg på vägen, och vi får sedan fortsätta med en höjning. Det hade naturligtvis varit ännu bättre för idrotten och de många ungdomsaktiviteterna om detta hade blivit utskottsmajoritetens beslut. Då hade chanserna att skapa bättre förhållanden både för deltagare och framför allt för ledare förbättrats. Men det är inte bara det lokala aktivitetsstödet som bör höjas. Vi i centerpartiet har i reservation nr 6 föreslagit att man skall höja det allmänna stödet, som fördelas av Riksidrottsförbundet, med 18,1 milj.kr. utöver vad utskottet nu föreslår. Vi har i reservationen givit vissa riktlinjer, eftersom vi anser att många av de saker som Riksidrottsförbundet prioriterar är mycket viktiga även för oss. I reservation 3 tar vi upp frågan om handikappidrotten. Vi belyser i vår motion hur den har utvecklats och allt det värdefulla i handikappidrotten som har möjliggjort för de handikappade att vara med i en bred aktivitet. De handikappade har fått ökat stöd från samhället. Målsättningen med en ökad handikappidrott är naturligtvis att man skall minska skillnaden mellan vad en rörlig frisk människa kan vara med om och det man kan göra när man har handikapp. Med teknikens hjälp kan detta utvecklas ganska väl. Det har vi redan sett många exempel på. Man kan delta i samma tävlingar osv. Ett handikapp utgör inte alltid ett oöverstigligt hinder när det gäller att tävla mot andra människor. Detta betyder givetvis väldigt mycket på det sociala området. I reservation 4 berör vi frågan om jämställdheten inom idrotten. Vi tycker att de satsningar som Riksidrottsförbundet gör på jämställd idrott är bra, men även här behövs ett resurstillskott för att det skall gå något fortare. I reservation 5 tar vi upp de tre programområden som vi tycker att stödet till idrottsrörelsen bör inriktas på. Bidrag till vissa resekostnader är en annan fråga, vilken vi tar upp i reservation 8. Det är viktigt om man skall få det breda utbyte som idrottsrörelsen arbetar för. Vi kan bara konstatera att det blivit allt svårare. Det har inte varit så att man i idrottssammanhang har gjort landet så att säga rundare. Den ökade tävlingsverksamheten, det ökade utbytet i form av träningsläger, andra typer av läger, konferenser osv., har lett till kraftigt ökade kostnader för idrottsrörelsen. Vi har i reservation 2 behandlat frågor som rör mervärdeskattehöjningen och den breddade mervärdeskatt som vi lever med nu från den 1 januari 1990. Självfallet måste idrottsrörelsen få en kompensation för detta. Vi anser att det är bråttom, så bråttom att riksdagen redan nu bör uttala sig för en kompensation. Vi vet att vi i riksdagen strax före sommaren kommer att behandla skatteförslag för år 1991. Hur detta kommer att se ut vet ingen här i kammaren säkert i dag, eftersom regeringen ännu inte har presenterat förslaget. Förhoppningsvis kan det innehålla vissa förbättringar gentemot de förslag som kommittéerna tidigare har presenterat. Men det kommer ingalunda att bli så bra förslag att idrottsrörelsen klarar sig utan kompensation. Om man då återigen tittar på regeringens ambitioner för det lokala aktivitetsstödet skall höjningen med drygt 1 kr. ställas mot de förslag som regeringen faktiskt under senhösten lade på riksdagens bord och som det fattades beslut om strax före jul. Det gällde t.ex. moms på hotellrum och för restaurangbesök. Det finns flera inslag. Den 1 mars kom t.ex. bensinskattehöjningen. Den höjningen kände man redan till då man föreslog 1 kronas ökning av det lokala aktivitetsstödet. På mig verkar det som att det inte finns någon avsikt att tillföra någon kompensation. Det är alltså angeläget att stödja centerns reservation i en kommande omröstning i kammaren. Det ger möjligheter för idrottsrörelsen att snabbare få det önskade stödet och en kompensation. Vi tar även upp ridsporten, eftersom det är en sportgren som flickor är mycket intresserade av. Vi vet ju att pojkarnas idrottsutövning är föremål för ett helt annat samhällsstöd och stöd i form av sponsorhjälp och annat som tillskjuts idrottsrörelsen. Fru talman! En viktig fråga, som man snuddat vid i den tidigare debatten om ungdomsfrågorna, är frågan hur vi kan stimulera till att ett ökat antal människor deltar med ideellt arbete i föreningarna. Det har sagts att det finns ett ökat intresse bland ungdomarna. Det är naturligtvis mycket bra. Men vi möter ofta bilden bland idrottsledare och ledare i ungdomsföreningar att de orkar inte så mycket mer. Samhället passar på att tillföra uppgifter, som känns mindre stimulerande, i form av byråkratiska uppgifter, regler och förordningar. Vi från centerns sida vill därför gärna slå ett slag för det frivilliga arbetet. Det behövs säkert stimulansåtgärder för att detta skall kunna öka. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2,3,4, 5,6, 8, 9 och 11.

Fru talman! Sedan vi förra gången debatterade idrotten, dess verksamhet och inriktning, har den av mig tidigare uppmärksammade kopplingen mellan elitidrott och Tipstjänst tyvärr bekräftat mina farhågor, nämligen att alltför mycket pengar är inblandade i arenasporten i vårt land. Vi frågade oss redan i fjol vart elitidrotten var på väg. Den gången stödde jag också riksdagsrevisorernas anmärkningar på vissa av Tipstjänsts åtgärder. Det fick det goda med sig att regeringen måste redovisa totalkostnaderna för idrotten i årets budgetproposition, vilket också har skett. Jag är glad över att ha fått i min hand SR:s handlingsprogram för 1989, Idrottspolitisk offensiv. Jag vill framhålla två stycken i det programmet, som visar på ökad självkritik inom Riksidrottsförbundet. ”Elitidrotten påverkas i sin utveckling av en rad olika samhälleliga tendenser. Osäkerhet inför framtiden och bristande framtidstro skapar en grogrund för en självcentrerad strävan efter snabba vinster. Dopingbruket är i grunden ingenting annat än den yttersta konsekvensen av denna jakt på snabba vinster, utan hänsyn till framtida konsekvenser eller gällande regler. Det finns en uppenbar risk att elitidrotten, i sin jakt på ständigt förbättrade resultat, blir allt mer kommersialiserad och frigör sig från idrottsrörelsen i övrigt. Den blir en ”underhållningsoch galacirkus” bestående av välbetalda artister utan förankring i folkrörelsen. Det gäller främst ett fåtal stora idrotter, attraktiva för TV och reklam.” Den nyligen inträffade spelskandalen skall inte få kasta sin skugga över motionsoch breddidrotten, som vi i miljöpartiet de gröna i första hand vill stödja. Det gäller även de tusentals insatser av ideell karaktär som ledare runt om i landet ägnar idrotten. Gösta Lyngå skulle som programansvarig för idrotten i miljöpartiet senare återkomma i ett anförande. Men han har tyvärr måst stryka sig från talarlistan. Jag har i ett särskilt yttrande framhållit att man på sikt måste prioritera sådana verksamheter som tar sikte på motion och breddidrott och som på bred bas kan aktivera ungdomar. Kanske kan en omfördelning ske från elitidrott till breddidrott på sikt. Miljöpartiet har därför medverkat till att stödet till lokal verksamhet, lokalt aktivitetsstöd, skall höjas med 23,5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Den totala siffran har nämnts tidigare, 113,9 milj.kr. De pengarna kommer den verksamheten till godo som vi önskar stödja. Fru talman! I miljöpartiets motion har vi särskilt pekat på de handikappades behov av idrott. Jag noterar med tillfredsställelse att idrottsrörelsen själv understryker vikten härav i sitt handlingsprogram inför år 2000. I reservation 3 framhåller vi från tre partier att dessa insatser bör komma litet tidigare. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. På detta område har stat och kommun ett särskilt ansvar. Detsamma skulle kunna sägas om flickors-kvinnors och pojkars-mäns lika möjligheter att utöva idrott och sporter som intresserar just dem. Vi i miljöpartiet de gröna menar att de idrotter som flickor och kvinnor ägnar sig åt får sämre villkor och träningstider än mäns idrotter. Tyvärr räcker inte budgetpengarna till denna gång för att stödja ett par reservationer som vill stimulera idrotten på det här området.

Fru talman! Jag tänkte först ge några kommentarer till Lars Ahlströms diskussion om skattereformen och idrotten. Skatter och avgifter utgör naturligtvis en betydande del av kostnaderna för idrottsrörelsen. Jag är medveten om detta. Min utgångspunkt är emellertid att ideella organisationer i huvudsak måste följa de skatteregler som gäller generellt. Det gäller framför allt när vi talar om de större idrottsföreningarna som har en elitverksamhet som bedrivs helt på affärsmässiga grunder. Vi som deltog i Riksidrottsförbundets möte i Östersund kunde bl.a. ta del av en diskussion om just denna avvägning. Skall idrottsrörelsen begära särskilda regler, eller skall man i stället söka få kompensation och i huvudsak följa de skatteregler som finns? Jag tycker att utgångspunkten bör vara att man följer de regler som gäller för andra. Den planerade och delvis genomförda skattereformen med sänkta inkomstskatter har också positiva effekter för idrottens aktiva och ledare, liksom naturligtvis också för idrottsrörelsen som arbetsgivare. Det skall ändå sägas att för många föreningar som huvudsakligen arbetar med breddidrott och ungdomsverksamhet utgör skatteoch avgiftssituationen både ett ekonomiskt och ett administrativt problem. Jag är därför glad att kunna konstatera att den översyn som Lars Ahlström efterlyser kommer att ske. Som Jan Hyttring nämnde har förändringar skett redan i diskussionen, bl.a. gäller det 600-kronorsregeln som Lars Ahlström tog upp. När det sedan gäller finansieringen i övrigt är jag — liksom bl.a. Lars Ahlström — övertygad om att om man skall kunna få en ordentlig uppräkning av idrottens anslag, är det Tipstjänsts pengar som är den realistiska möjligheten. Detta är också mycket motiverat, eftersom den produkt som Tipstjänst drar nytta av är idrottens verksamheter. Fru talman! Det pågår just nu en rad intressanta diskussioner inom svensk idrottsrörelse. Både idrottens problem och idrottens möjligheter har av olika anledningar kommit i fokus. Mycket har naturligtvis med ekonomi att göra. Det handlar om skatter och avgifter, och om ett ständigt jagande efter inkomstkällor i stort och smått. Men i idrottsrörelsens debatt finns också en rad andra viktiga frågeställningar. Här följer några exempel: Hur stort socialt ansvar orkar idrotten ta vid sidan om den vanliga tävlingsoch träningsverksamheten? Vad innebär den växande klyftan mellan å ena sidan TV-sända glamorösa Grand Prix-tävlingar med mångmiljonomsättning och rena fantasigager till de tävlande, och å andra sidan småklubbarnas ungdomsverksamhet som helt bärs upp av ideellt arbetande ledare? Hur skall man klara rekrytering och utbildning av dessa ledare? Hur undviker man att ungdomsidrotten blir alltför allvarlig och resultatfixerad på bekostnad av leken och generositeten? När det gäller dessa och många andra frågor pågår det alltså en debatt inom idrottsrörelsen. För min del har jag mycket stor tilltro till idrottens egen förmåga både att ta till vara sina möjligheter och att lösa sina problem. Med denna utgångspunkt blir samhällets uppgift att skapa gynnsamma förutsättningar för idrotten, inte att styra verksamheten. Det är huvudsakligen av detta skäl som det inte finns några folkpartireservationer fogade till detta betänkande, trots att alla de frågor som jag har nämnt diskuteras i vår motion. Mot bakgrund av den kunskap som finns och det arbete som pågår inom idrottsrörelsen ter sig pekpinnar från regering och riksdag ibland ganska onödiga och kanske litet snusförnuftiga. Samtidigt spelar idrotten naturligtvis en så viktig roll, t.ex. för ungdomsfostran och friskvård, att det ändå rättfärdigar att vi här i kammaren har synpunkter också på en del frågor som enligt min uppfattning inte bör bli föremål för politiska beslut. Jag skall strax återkomma till ett par sådana områden. Det mest anmärkningsvärda i det här betänkandet är annars att regeringen och socialdemokraterna nu tvingas att uppfylla det löfte till idrotten som man gav i den senaste valrörelsen, men som man uppenbarligen också i år hade tänkt strunta i. Jag tänker då naturligtvis på höjningen av det lokala aktivitetsstödet. Ni minns säkert bakgrunden — åtminstone gör hela Idrottssverige det. Idrottens ungdomsledare fick ju ett reservationslöst löfte från socialdemokraterna om en höjning till minst 17 kr. per sammankomst. Förra året struntade regeringen högaktningsfullt i sitt löfte. I år föreslog man en liten höjning, samtidigt som man ändrade konstruktionen något. Anders Nilsson borde egentligen vara tacksam för att vi har räddat honom från en ny kritikstorm. Han kan ju alltid hoppas att alla inte uppfattar att den här höjningen kommer till stånd, inte tack vare utan trots socialdemokraterna. Jag tycker för min del att aktivitetsstödet är ett bra sätt att stödja idrotten. I några avseenden kan nog systemet bli ännu bättre, och därför är det bra att Riksidrottsförbundet nu ser över reglerna. Men såvitt jag kan förstå tyder allt på att man inte kommer att göra några större förändringar. Den nuvarande utformningen garanterar att pengarna verkligen kommer ut till föreningarna, och den gynnar också de klubbar som kan dokumentera en aktiv ungdomsverksamhet. Jag tror mig också veta att detta system — inte minst av de två sistnämnda skälen — har ett mycket massivt stöd ute i föreningarna i landet. Jag inledde med att säga att det pågår flera viktiga debatter inom idrottsrörelsen. En debatt handlar om de stora, glamorösa tävlingarnas utveckling, där världsstjärnorna får flera hundra tusen i startpengar för att springa ett lopp — för att inte tala om de helt otroliga summor som boxningsmiljonerna utgör. Jag hör inte till dem som ser motsatsförhållanden mellan breddoch ungdomsidrotten och den vanliga elitidrotten. Jag vet att båda dessa inslag behövs; elitidrotten för att stimulera och underhålla, breddidrotten för friskvård och ungdomsfostran. Men ibland blir ändå penningkarusellen i stjärngalorna nästan absurd. Den måste kännas som ett direkt hån mot de småklubbsledare som försöker skrapa ihop hundralappar till sin ungdomsverksamhet med hjälp av pappersinsamling, skogsplantering, bingo och olika former av lotterier. Om den här utvecklingen fortsätter är jag rädd för att den kan komma att skada hela idrottsrörelsen. Jag läste nyligen att Carl Lewis hade erbjudits 40 milj.kr. för att möta Ben Johnson i ett hundrameterslopp, när Ben Johnson blev fri från sin dopingsdiskvalificering. Det blir en ganska hyfsad timlön för dessa hundra meter. En annan viktig diskussion handlar om barnens förhållande till idrotten. Fler och fler söker sig till föreningarna. Nära 70 90 av alla grabbar och ungefär hälften av alla flickor tillhör i dag en idrottsklubb. Samtidigt är det numera sällan man ser spontant idrottande — t.ex. ungar som på eget initiativ spelar boll på en gräsplan. En positiv förklaring är naturligtvis att föreningarna tar hand om fler och fler i sin verksamhet. Det som inte får hända, och som jag vill varna för, är att lekmomentet i idrotten försvinner. Det är inte ovanligt, tyvärr, att tränare och ledare kräver en hundraprocentig satsning av 10—12-åringar. ”Skall du bli en bra fotbollsspelare, grabben, så skall du bara träna fotboll, inte hålla på med en massa andra grenar”. Det är heller inte ovanligt med föräldrar som står vid sidan om banan eller planen och ilsket kritiserar sina telningar när de missar ett slag eller inte springer nog fort. Jag vet naturligtvis att det finns många föräldrar som är alltför passiva och aldrig stimulerar sina barn till en positiv fritidsverksamhet. Antagligen är dessa betydligt fler, och detta problem större. Men om prestationskraven sätts för högt när det gäller de yngsta blir följden med nödvändighet att många utesluts från den fina idrottsgemenskapen. Därför är det viktigt att se till att lek, öppenhet och generositet också i fortsättningen kommer att känneteckna idrottsrörelsen.

Fru talman! Jag håller helt med andre vice talman Christer Eirefelt om att idrottsrörelsen självfallet inte skall ha några speciella särregler, vilket också framgick — som Christer Eirefelt sade — med all önskvärd tydlighet vid idrottsriksdagen i Östersund. Det väsentliga är ändå att man måste försöka att begränsa byråkratin så mycket som möjligt. I förra veckan kunde man i pressen läsa att regeringen har tankar på att hålla fast vid 600-kronorsregeln. Det ser jag som ett uttryck för att man verkligen har tagit till sig den massiva kritiken mot ett mycket olyckligt förslag. Jag är också glad över att få uppbackning vad avser Tipstjänst. Jag är helt övertygad om att det exempel som vi har från andra länder i Europa visar klart att idrottsrörelsen måste få en viss del av Tipstjänsts omsättning i framtiden. Jag håller också med Christer Eirefelt om en i och för sig ganska självklar sak, nämligen att utan elit blir det ingen bredd. Jag vill bara hänvisa till några exempel. Vi har aldrig haft ett så stort antal medeldistanslöpare som under 40-talet, då Gunder Hägg och Arne Andersson var aktiva. Se på vad Björn Borg betytt för tennisintresset och Ingemar Stenmark för intresset för utförsåkning!
Fru talman! Det framgår att vi är ganska överens. Det viktiga här är att klara administrationen för de små föreningar, breddföreningar och ungdomsidrottsföreningar där ”köksbordskassören” har hand om ekonomin. Det är viktigt att skilja dessa föreningar från dem som drivs rent affärsmässigt. Det är ganska många elitföreningar i dag som gör det. För att klara en expansion inom idrottsrörelsen krävs det pengar. Jag tror att det finns en potential, inte minst när det gäller det som jag var inne på tidigare, nämligen att bredda den mer sociala verksamheten inom idrotten. Idrotten kan med sina kontaktytor göra ännu mer än vad som i dag görs. De summor som vi då talar om finns det ingen möjlighet att klara, med mindre än att de stora vinsterna på spelverksamhet som Tipstjänst gör får tas i anspråk. Jag tycker att det är skäligt att göra det, eftersom det till stor del är idrottens pengar vi talar om.

Fru talman! Om vi ser tillbaka på de idrottspolitiska debatterna under 80 talet, finner vi att de i ett avseende har präglats av stor enighet. Det gäller värdet av den verksamhet som idrottsrörelsen bedriver. Årets debatt ser ut att bli av samma karaktär. Tillvägagångssättet är egentligen följande: Riksidrottsförbundet gör sin anslagsframställning med de prioriteringar det vill göra. Det är insatser för breddidrott, motion, elitidrott, särskilda åtgärder för handikappidrott, jämställdhet, barn och ungdom, invandrare, för ett ”rundare” Idrottssverige — med detta menar jag åtgärder för att jämna ut resekostnader i vårt långa land — och insatsen mot doping m.m. Allt detta är mycket bra. Det finns skäl att understryka att idrottsrörelsen spelar en betydelsefull roll i många sammanhang. Den sociala betydelsen är svår att övervärdera. Idrotten befrämjar folkhälsan, arbetet i de många föreningarna ger en demokratisk fostran och dessutom är det roligt med idrott. Regeringen upprepar därefter i budgetpropositionen ungefär allt vad Riksidrottsförbundet har skrivit, låt vara på en lägre anslagsnivå. De politiska partierna och riksdagsledamöterna skriver därefter sina motioner, som mycket är en upprepning av vad först Riksidrottsförbundet och därefter regeringen har sagt. Anslagsmässigt ligger motionerna delvis på en något högre nivå än regeringens, men inte på en lika hög nivå som Riksidrottsförbundets. Kulturutskottets majoritet upprepar därefter i sitt betänkande vad alla andra sagt och återför anslagen, med någon justering, till den nivå regeringen har föreslagit. Sedan bidrar reservanterna med en förnyad skrivning om betydelsen av de prioriteringar som Riksidrottsförbundet ursprungligen gjort. Slutligen upprepar vi allt detta här i kammaren. Med den här något elaka beskrivningen har jag velat illustrera att det finns en mycket markerad enighet om idrottsrörelsens roll i vårt samhälle och om samhällets stöd till idrotten. Jag har också gjort beskrivningen som ett argument mot de fem reservationer som syftar till tillkännagivanden om inrikt ningen av det statliga stödet. Det finns enligt mitt sätt att se inget skäl för riksdagen att göra uttalanden om ting som regeringen, utskottsmajoriteten och reservanterna i princip är överens om och som dessutom bygger på Riksidrottsförbundets egna ställningstaganden. Därför yrkar jag, fru talman, avslag på reservationerna 1, 3, 4, 5, och 8. Det svänger en del i idrottsdebatten. Under förra året fanns reservationer beträffande statens representanter i Riksidrottsförbundets styrelse, främjandeorganisationernas anslag, idrottens kommmersialisering, dopingfrågor och i samband med lotterifrågorna en diskussion om önskvärdheten av en ny idrottsutredning. Av allt detta finns inget i år. Beträffande Riksidrottsförbundets styrelse och utredningen har sannolikt Riksidrottsförbundets beslut varit vägledande. Det tycker jag är bra. Jag noterar dessutom att regeringens förslag att inrymma insatserna mot doping samt anslagen till forskning och utveckling i ett särskilt anslag har blivit positivt mottagna. Jag hoppas emellertid att frånvaron av motioner om dopingproblemet inte innebär att de politiska partierna anser att det är en avklarad sak. Det är nämligen fortfarande ett problem inom idrottsrörelsen. Det drar stora resurser av det totala anslaget, och det förtjänar mycket kraftig uppmärksamhet även i fortsättningen. Förra året begärde riksdagen en redovisning av regeringen om statens totala stöd till idrotten. Det redovisas i budgetpropositionen och beräknas uppgå till nära 800 miljoner. Det är alltså ett avsevärt belopp som på olika vägar går till idrotten. Ändock är de statliga tillskotten endast en del av samhällsstödet. Kommunerna står för den största insatsen, och landstingen bidrar också. Mot bakgrund av detta finner utskottsmajoriteten att regeringens förslag till medelsanvisning, med ett undantag, är väl avvägt. Det förtjänar att påpekas att idrotten inte är den enda folkrörelse som gör anspråk på samhällsstöd. De pengar som går till idrotten måste också avvägas mot motsvarande stöd till ungdomsorganisationer, ideella föreningar och andra folkrörelser. Lars Ahlström och andre vice talman Christer Eirefelt har tagit upp frågan om Tipstjänst i denna debatt. Vi kommer att få andra tillfällen att debattera den frågan. Inom kort kommer en skrivelse från regeringen om formerna för Tipstjänsts stöd till idrotten att lämnas till riksdagen. Vi har också frågor om lotterier som sannolikt kommer att bli föremål för behandling i höst. Det finns anledning att återkomma till dessa frågor. Jag vill dock betona att denna fråga inte är riktigt lika enkel. En andel — hur stor eller liten den än är — ifrån Tipstjänsts vinst till idrotten innebär i princip ett avsteg från möjligheterna att fördela till andra organisationer — ungdomsorganisationer, ideella organisationer och andra folkrörelser. I praktiken innebär det också ett statsstöd, eftersom det innebär att den vinst som Tipstjänst levererar in till statskassan minskar i motsvarande mån. Det är naturligt att förmoda att regeringen i ett sådant läge väljer att se till det totala stödet till idrotten, oavsett om det kommer från Tipstjänst eller från statsanslaget. Jag tycker att denna synpunkt och det här förhållandet är värda att fundera på innan man intar en alldeles för tvärsäker ståndpunkt i denna fråga. Det undantag jag nämnde tidigare gäller det lokala aktivitetsstödet. Det är bra att vi nu får en uppdelning av detta mellan å ena sidan idrottsrörelsen och å andra sidan barnoch ungdomsorganisationerna. Det är också bra att Riksidrottsförbundet, för idrottens räkning, skall se över de regler som hittills gällt för aktivitetsstödet. Sannolikt kan nya regler, mer avpassade till den verksamhet som bedrivs, medverka till att pengarna får en bättre effekt. Inför valet 1988 gjorde de flesta partier utfästelser om nivån på det lokala aktivitetsstödet. Det var utfästelser som Riksidrottsförbundet har tolkat skulle infrias under valperioden. Så sker nu med det beslut som riksdagen med stor majoritet sannolikt kommer att fatta om en stund. Jag vill påpeka ett förhållande för andre vice talman Christer Eirefelt. Det är helt riktigt att det var en samlad opposition som kom med ett förslag om en höjning av det lokala aktivitetsstödet till idrotten. Vi fann att detta var ett lämpligt sätt att uppfylla det löfte som vi gav i valrörelsen. Vi drog då den konsekvensen — vilket också centern gjorde, det skall jag i rättvisans namn säga — att också aktivitetsstödet till andra ungdomsorganisationer måste höjas, som vi hade beslutat efter en tidigare debatt. Men där var folkpartiet och moderaterna eller de övriga inte lika uppmärksamma. Ni lade inte fram några motioner om detta, Christer Eirefelt och Lars Ahlström. Detta var på väg att passera utan någon aktivitet från er sida. Jag tror att vi kan ta varandra i hand när det gäller eventuella försummelser på olika områden. Sannolikt har vi kommit fram till en mycket bra lösning, med det förslag som nu lagts fram, både när det gäller ungdomsorganisationerna och idrottsrörelsen. Till Lars Ahlström vill jag säga följande när det gäller det lokala aktivitetsstödet. Jag har med stort intresse, ett visst nöje och icke utan löje lyssnat till Lars Ahlströms deklarationer om betydelsen av det lokala stödet till idrottsorganisationerna. Jag erinrar mig den idrottspolitiska debatt som fördes under åren före och efter 1985. Då ville moderaterna avskaffa statens bidrag till det lokala aktivitetsstödet. Man kan naturligtvis ändra sig. Märk väl, Lars Ahlström, att ert ställningstagande då skedde med den principiella invändningen att staten icke skulle stå för det lokala stödet, utan det skulle kommunerna göra. Jag noterar att moderaterna har gjort en betydande omsvängning, och det tycker jag är mycket bra. En mycket stor roll för idrottsrörelsens verksamhet och för dess framtid har ledarna. De är många, och de lägger ner ett mycket omfattande arbete, i de flesta fall på helt ideell basis. Idrottsrörelsen har en god insikt om ledarnas betydelse för verksamheten, och den delas av samhället. Genom tillkomsten av SISU har möjligheterna att ge en god utbildning blivit betydligt bättre än tidigare. I en reservation från centern föreslås ekonomiska stimulansåtgärder för ideellt föreningsarbete. Det ger anledning till några funderingar kring ledarrollen. Jag föreställer mig att arbetet som idrottsledare av de allra flesta uppfattas som stimulerande, roligt och utvecklande på många sätt. Det är därvid ingen skillnad mellan en ledaruppgift, vanligt idrottsutövande, vilken annan hobby som helst eller någon privat fritidssysselsättning. Individen väljer att göra arbetet på grund av intresse för verksamheten. Arbetet kan vara förenat med kostnader, däri har centerreservationen rätt, ja visst. Den ersätt ning som föreningarna anser sig kunna ge sina ledare måste naturligtvis ligga inom ramen för föreningens ekonomi. Och säg mig den hobbyeller fritidsverksamhet som är alldeles gratis. Vi är därför inte beredda att införa någon ny typ av bidrag speciellt avsett för ideellt föreningsledararbete. Det senaste halvårets idrottsdebatt har varit inriktad på effekterna av ett nytt skattesystem. Den propositionen kommer på riksdagens bord i slutet av denna session. Vi kommer då att få tillfälle att diskutera de konsekvenser skatteförslaget kan få för idrotten. Jag vill endast göra en kommentar. I debatten hävdas att idrottsrörelsen endast berörs av de ökade kostnader som finansieringen av reformen bygger på. Det är, såvitt jag förstår, en felsyn. Idrottsrörelsen består av sina cirka två miljoner medlemmar. Ja, det finns uppgifter om att antalet medlemskap i Idrottssverige är långt större till antalet. Det är nämligen många som är med i flera idrottsföreningar. De allra flesta av dessa kommer, såvitt jag förstår, att få en betydande sänkning av sin inkomstskatt och de får således mer pengar i plånboken. Med den starka ställning som idrotten har i svenska folkets medvetande vore det underligt om inte dessa miljoner medlemmar vore beredda att satsa ytterligare belopp på egen idrottsverksamhet och på sina barns aktiviteter. Det går inte att frikoppla idrottsvärlden som organisation från dess medlemmar. Skatteförslaget kommer givetvis att förändra villkoren för idrotten liksom för andra verksamheter. På minussidan finns en del poster, på plussidan medlemmarnas sänkta skatt. Fru talman! Det finns två motioner som syftar till en redovisning av hur det statliga stödet används med hänsyn till fördelningen mellan kvinnor och män. Vi har förstått att det finns vissa svårigheter att presentera en sådan jämförelse. Det är emellertid angeläget att denna fördelning blir klarlagd. Diskussionen om idrotten ur jämställdhetssynpunkt är mycket livlig just nu, därom vittnar inte minst motionerna i år. Det är därför bra att en redovisning kan göras, så att debatten kan grundas på de faktiska förhållanden som är för handen. Utskottet har utgått från att de problem som finns inte är så stora, utan siffrorna kan komma på bordet. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det finns ett alldeles bestämt skäl till att vi vill att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Anders Nilsson sade här att det inte fanns något skäl, eftersom vi var överens. Han var litet ironisk. Han skall naturligtvis vara tacksam över att prioriteringarna och egentligen alltihop stämmer väl överens. Men vilket är då skälet? Jo, så länge regeringen och utskottets majoritet ägnar sig åt önsketänkande kommer vi att framhärda i att kräva denna typ av tillkännagivande. Det går nämligen inte att göra de prioriteringar som ni begär att Riksidrottsförbundet skall göra, om inte förbundet får tillräckliga medel. Det är som Anders Nilsson sade: i Riksidrottsförbundets anslagsframställan rör det sig om helt andra tal än de pengar Anders Nilsson är med och beviljar. Från centerns sida vill vi öka anslaget, mycket medvetet. Men vi begär inte att Riksidrottsförbundet, ens med det anslag vi vill ge förbundet, skall klara av allt man har sagt sig vilja göra, om man får tillräckligt med resurser. Sedan säger Anders Nilsson att det är bra att det är en del förändringar gentemot tidigare år, om man ser på de motioner som har lagts fram. Riksdagen kommer att få ta ställning till ett centerförslag under våren där folkrörelsernas finansieringsmöjligheter behandlas. Staten har otvivelaktigt undandragit rätt betydande finansieringsmöjligheter för folkrörelserna. Det rör då inte bara idrotten, utan alla folkrörelser. Förra årets debatt och den debatt som fördes i frågan på riksidrottsmötet blev konstiga debatter. Jag har hört många som har sagt efteråt att de känner sig smått lurade av den diskussionen. Det som målades upp då, att en parlamentarisk utredning gällande hela idrottsrörelsen begärdes, det var inte sant. Vad som begärdes var att man skulle tillsätta en parlamentarisk beredning om möjligheterna till finansiering. Vi upprepar det. Denna gång har jag, vid kontakter med idrottsrörelsen, fått det bestämda beskedet att man ställer upp på detta. Idrottsrörelsen kommer att hjälpa till att driva fram ett sådant beslut. Min fråga till Anders Nilsson är då: Tänker Anders Nilsson gå emot detta krav nu också, när det behandlas i utskott och kammare? Anders Nilsson säger också, ”i rättvisans namn”, att centern hade tänkt på de andra ungdomsorganisationerna som inte sysslar med idrott. Det var nog tur att centern lade fram sin motion. Det är faktiskt centermotionens ära att det blev ett så klokt beslut, som innebar att även de övriga ungdomsorganisationerna fick ett högre lokalt aktivitetsstöd.

Fru talman! Doping är dess värre inte en avklarad sak, Anders Nilsson. Kampen mot doping är ytterst viktig. Jag framhöll detta inte minst vid förra årets idrottsdebatt. Jag betonade att det en gång för alla måste slås fast att doping är fusk och ett idrottens gissel. Vi måste göra allt för att minska och naturligtvis helst helt bli kvitt detta. När det gäller det lokala stödet, Anders Nilsson, har vi ingalunda varit motståndare till det. Vi har inte alls velat avskaffa det. Vi hade vissa synpunkter på principerna. Men alldeles uppenbart har vår kritik varit befogad och satt sina spår i budgetpropositionen. Där står nämligen på s. 80: ”Det lokala aktivitetsstödet är av stor betydelse för den lokala idrotten och dess möjlighet att aktivera ungdomar. De nu gällande reglerna för fördelning av den statliga delen av detta stöd har kritiserats. Bland annat har man pekat på, att enhetliga regler gör att vissa verksamheter har svårt att utnyttja stödet. Också sättet att mäta aktiviteterna har kritiserats. Jag har förståelse för dessa synpunkter. Det är viktigt att stödet kan användas på ett effektivt sätt, som passar för den verksamhet det är avsett. RF torde vara bäst lämpat att utforma de regler som bör ligga till grund för fördelningen av idrottens del av det statliga lokala aktivitetsstödet.” Det är precis så vi vill ha det, nämligen ett bättre utnyttjande av stödet med mindre byråkrati och möjlighet för RF självt att bestämma hur man vill fördela detta viktiga stöd till de små föreningarna.
Fru talman! Anders Nilsson gör naturligtvis ett riktigt påpekande när det gäller Tipstjänst. Det är inga pengar man snyter ur näsan. De märks på något håll de också. Skillnaden är, menar jag, att det är medel som är så intimt förknippade med idrottsaktiviteter. De aktiviteterna är alltså en förutsättning för de delar av Tipstjänsts verksamhet som har med idrotten att göra. Därför är detta den realistiska vägen att gå i det läget då vi är överens om att idrottsverksamheten kommer att behöva ett större stöd. Det faktum att inte vi har något yrkande om dopingen betyder inte att vi inte diskuterar frågan. Vi har faktiskt ett helt kapitel om detta bekymmer i vår motion denna gång också. Dopingen är inte bara ett medicinskt problem utan också, som Lars Ahlström påpekade, ett avsteg från fair play som skadar idrottsrörelsen. Det är viktigt att vi inte släpper den här frågan. Men det är på samma sätt med denna fråga: idrottsrörelsen är väl medveten om problemen och har flera aktiviteter på gång för att komma till rätta med dem, både i vårt eget land och på det internationella planet. Så åter till frågan om aktivitetsstödet. Anders Nilsson liknar det skedda vid en försummelse. Nu är det nog inte så att de andra ideella föreningarna inte hade fått detta stöd. Det har hela tiden varit vår linje att fördelningen skall vara likvärdig. Inte minst de som representerar dessa föreningar hade nog under alla förhållanden sett till att det blivit så. Det finns väl ingen anledning att ytterligare plåga Anders Nilsson i den här frågan, men att åter säga att avsikten med löftet var att det skulle ske under valperioden är ju inte sant. Det finns ingenting i det svaret — jag läste det en gång till nyss — som visar att det inte gällde det år som Riksidrottsförbundet frågade om. Kritiken från inte minst dåvarande ordföranden Kalle Frithiofson var ju förödande. Det är också något som tyder på att inte någon i idrottsrörelsen trodde något annat än att det gällde det året.

Fru talman! Först till Christer Eirefelt. Det var faktiskt så att folkpartiet inte hade någon motion kring frågan om ungdomsorganisationerna och aktivitetsstödet. När det gäller hur frågan tolkades inom idrottsrörelsen så är jag alldeles bestämd på den punkten. Karl Frithiofson poängterade vid flera tillfällen att det måste tolkas som ett löfte som skulle infrias under valperioden. Lars Ahlström, fortfarande när det gäller aktivitetsstödet så var det faktiska förhållandet det att moderaterna dessa år — det var 1985 och ytterligare något år — yrkade avslag på anslaget i pengar räknat. Ni ville alltså inte ställa upp med pengar! Det tycker jag är ganska talande. Till Jan Hyttring vill jag säga angående diskussionen om prioriteringar att Hyttring för ett resonemang som går ut på att om man inte får tillräckligt med pengar, så kan man inte prioritera. Det är ett synsätt som jag inte tror finns någonstans. Det är i stället så att varje verksamhet, varje organisation och förening eller myndighet som gör prioriteringar i sin verksamhet avser att verka efter de prioriteringarna inom den ram de har. Det kan naturligtvis betyda olika mycket beroende på hur hög anslagsnivån är. Men givetvis är systemet sådant att om en organisation gör vissa prioriteringar så är den också beredd att följa dem antingen man får ett stort eller ett litet anslag. Jag vill betona, vilket också Jan Hyttring själv har sagt, att de pengar som centern föreslår icke heller räcker för Riksidrottsförbundet om man skulle tillämpa det resonemang som Hyttring själv för och som innebär att Riksidrottsförbundet skall klara av alla sina prioriteringar. Jag tror alltså att Riksidrottsförbundet med det anslag som nu ges har möjlighet att göra prioriteringar i de riktningar som angetts. Slutligen, Jan Hyttring, när det gäller frågan om en utredning så har jag hela tiden i den här debatten hävdat att det avgörande är Riksidrottsförbundets inställning. Vi borde vara överens om att det avgörande i sammanhanget är om Riksidrottsförbundet anser att det föreligger behov av en parlamentarisk eller annan utredning på ett eller annat sätt.